Herr talman! Herr Svennings anförande här tycker jag i högsta grad visade behovet av en allsidig utredning. Det vore väl ändå tragiskt, om man skulle välja placeringen av den sydsvenska flygplatsen bara med ett enda motiv, nämligen att den på inga villkor får ligga i Malmö. Det är ju här inte fråga om att lokaliseringen av det nya flygfältet skall ske enbart ur en enda synpunkt: bort med det från Malmö med hänsyn till bullret och andra störningar för människorna där. En allsidig utredning har inte bara att ta ställning till var flygfältet skall ligga, utan det finns oerhört många andra faktorer som spelar in och som inte berörts i luftfartsverkets utredning. Kommunikationsministern säger att förslaget har remissbehandlats. Denna remissbehandling har emellertid gett till resultat att från de flesta håll framhållits behov av en allsidig utredning. Som herr Tobé sade har det enbart skett en regional planering, där man inte alls har tagit hänsyn till de faktorer som kan komma att påverka utbyggnaden av luftfarten över huvud taget i södra Sverige. Jag vill anföra några av de saker som inte finns med i luftfartsverkets utredning. Man har inte försökt bedöma den framtida trafikintensiteten i hela Sydsverige och har inte tagit hänsyn till befolkningskoncentrationen i framtiden. Hur kommer en förändring i Skåne att ske och vilka blir följderna med tanke på byggandet av en flygplats? Vidare har vi den mycket viktiga frågan om markanvändningen som herr Tobé tog upp. Markanvändningen har behandlats i den länsplan som kommit ut i vårt län. Här klargörs den oerhört stora betydelsen av att planeringen verkligen sker på lång sikt. Det gäller bostadsbebyggelse, industrilokalisering och inte minst de mycket omfattande vägbyggen som skall göras. Allt detta är också beroende av flygplatsens lokalisering. Det kanske allra viktigaste berördes inte alls av herr Svenning. Han förutsatte att framtidens flygplan kommer att vara identiskt lika med dagens jetplan, vilka — det är jag fullt medveten om — är omöjliga att använda på Bulltofta. Parentetiskt vill jag säga att jag själv är ganska övertygad om att flygfältet måste bort från Malmö stad. De flygplan som kommer att användas om 10-—20 år för kortare transporter är kanske mindre men med säkerhet är de jetplan. Vi vet emellertid redan nu, att flygforskningen har åstadkommit motorer med betydligt mindre bullerverkan än dagens plan. Vi skall ändå bygga ett flygfält och de stora investeringar som skall göras avser just användningen av framtida flygplan. Inte heller finns det i utredningsförslaget någon detaljplanering av kommunikationerna från de olika delarna av Skåne. Naturvårdsintressena är alltför välbekanta för att här behöva tas upp, men jag vill ändå framhålla att när det gäller så pass stora investeringar som de ifrågavarande har vi inte råd att begå misstag. Själv bedömer jag förläggningen till Sturup som en felinvestering och jag gör det därför att den inte bygger på de reella framtida förhållandena. Det har liksom kommit att röra sig om ett stort odjur som skall bort från Malmö stad för att sedan förläggas dit där det fortast möjligt kan ske en utbyggnad. Klokheten i ett sådant hand lande kan verkligen ifrågasättas när det gäller en så oerhört viktig fråga som denna.

Herr talman! Det var ju bra att fru Sundberg till sist sade någonting om att det finns intresse av att få bort Bulltofta. Annars tycker jag att anförandet andades en fullkomlig brist på intresse för människorna. Det är i alla fall 300 000 människor som berörs, och vi som bor där känner till bekymren. Det skulle vara av intresse — och nödvändigt för bevis — och jag hoppas kommunikationsministern vidtar denna åtgärd, att skicka ned ett jetplan och låta det kretsa en stund omkring staden. Då tror jag att frågan skulle bli belyst på rätt sätt. Jag hoppas att fru Sundberg något sätter sig in i vad som hänt i frågan. Själv har jag hela tiden varit med om förhandlingarna och har också deltagit i alla de överläggningar som ägde rum när luftfartsverkets personal var där nere för ingående diskussioner. Hela tiden har det funnits en rad utredningsförslag och minst 8—10 aktuella platser har diskuterats. Visserligen har inte Bjuv diskuterats men det är kanske ett tänkbart alternativ — härom vet jag ingenting — men många andra platser har också varit aktuella. Eftersom det här gäller ekonomiska frågor har mycket ingående diskussioner förts, och både landstinget och Malmö stad har haft tillfälle att noggrant studera och bedöma de olika platserna. Jag anser att hela frågan därför är mycket väl förberedd. Vi är helt på det klara med att det behövs ett flygfält i vår tätbefolkade zon i Skåne — och det behöver vi alldeles oavsett vad som händer på Saltholm, som är ett internationellt flygfält och därför är något som ligger vid sidan om den fråga vi nu diskuterar. Jag anser också att utredningen är så pass klar, att vi nu utan vidare kan besluta i enlighet med vad som här föreslagits.
Herr talman! Jag har aldrig ifrågasatt att det behövs en ersättningsflygplats för Bulltofta, herr Svenning. Den saken kan vi därför avfärda ur diskussionen. Men jag anser att den planering som föregått förslaget i detta fall är otillräcklig. Att vi inte tidigare tagit upp frågan här i riksdagen beror på att vi har utgått ifrån att det skulle göras en allsidig utredning. Men så har, såvitt jag förstår, inte skett. Det är beklämmande att höra en riksdagsledamot tala om naturvårdsintressena som herr Svenning gjorde. Det verkade som om han menade att småfåglarna tillmättes större betydelse än människorna som bor i och omkring Malmö. Flyttfågelssträcken är dock en fascinerande företeelse, en naturkraft som jag skulle kunna hålla ett långt föredrag om. Fåglarna har sina flygleder, som varit desamma så länge jorden sett ut som den gör. Det är emellertid bara en detalj. Fåglarna utgör emellertid också en säkerhetsrisk. Vidare har vi väl ändå ett ansvar för att något av den fauna det här gäller bevaras. Herr Svenning slutade med att säga att en flygplats kan förläggas till den plats vi här diskuterar. Ja, det är möjligt. Men frågan är huruvida det är riktigt att förlägga den dit, eller om den i stället bör förläggas någon annanstans. Herr Svenning har ju missat hela meningen med den diskussion vi här för.

Herr talman! Herr Tobé vet mycket väl att jag har ett minst lika stort intresse för naturvårdsfrågorna som han själv. Vi har haft tillfälle att här diskutera naturvårdsfrågor i många olika sammanhang, och herr Tobé vet därför att jag är starkt inkopplad på de frågorna. Det har också klart och tydligt redovisats att vi har intresse för natur vården nere i Skåne. Jag vill erinra om att landstingen i Malmöhus och Kristianstads län samt Malmö stad har bildat en gemensam kommitté med uppgift att skapa naturvårdsoch rekreationsområden för medborgarna i Skåne. Vi har satsat pengar på det och är beredda att satsa ännu mer på den saken. Jag har bara konstaterat att vi kan förlägga en flygplats till det aktuella området. Och vad småfåglarna beträffar kan exakt samma synpunkter läggas på Saltholm.

Herr talman! Vi behandlar här samhällsplaneringsfrågor från tid till annan, exempelvis när det gäller kommunikationerna, placeringen av värmeverk, markkrävande flygplatser och industrier, som behöver placeras utmed kusterna där många intressen trängs om utrymmet. För omkring två år sedan började kommunikationsministerns företrädare tala om en riksplanering. Han sade då att det fanns två grupper i kommunikationsdepartementet som sysslade med sådana problem. Den ena gruppen skulle göra en riksplanering för alla samhällsplaneringsfrågor, och den andra var i färd med att skriva direktiv för en utredning rörande ändrad byggnadslagstiftning. Jag tror att båda dessa grupper har mycket stora och betydelsefulla uppgifter i detta sammanhang.

Jag skulle bara vilja fråga kommunikationsministern, huruvida han är beredd att helt kort redogöra för hur långt dessa båda grupper har hunnit i sitt arbete.

Herr talman! Jag begärde ordet när jag hörde herr Svenning tala så engagerat om bullerproblemen i Malmö. Jag vill ingalunda förringa dessa — det är självklart att bullret kan medföra bekymmer för den täta bebyggelsen där — men bullret från flygplanen försvinner ju inte därför att man flyttar ut dessa till Sturup. Det blir då andra samhällen som råkar ut för de bullerproblem som herr Svenning i dag gjorde gällande att man bör befria malmöborna från. Sålunda kommer, såsom herr Svenning mycket väl känner till, tätorter som Genarp och Staffanstorp att ligga under dessa bullermattor. Man är till och med i Lund bekymrad för hur förhållandena där kommer att bli. Också andra liknande tätorter runt Sturup kommer att få samma bullerproblem. Invånarna i dessa samhällen kan ha samma rätt som malmöborna att begära att man tar hänsyn till dem. Såsom jag har uppfattat saken är det dock inte bara bullerproblemen som gör att man i Malmö engagerat sig så starkt; man har också behov av den mark som Bulltofta ligger på. Jag undrar emellertid om det är så nödvändigt att bebygga de närmast intill liggande områdena. Malmö stad har under de senaste åren köpt upp markområden som omfattar hela socknar. Malmö stad bör därigenom såvitt jag begriper ha byggnadsmark som räcker för dess behov under en överskådlig framtid. Jag kan inte se att det skulle vara någon fara förenad med att tills vidare begränsa byggnationen i närheten av Bulltofta. Jag har den uppfattningen — och den har jag framfört tidigare — att förläggandet av ersättningsflygplatsen för Bulltofta bör anstå till dess att vi har klara besked om hur det skall bli med Saltholm. Om det blir en storflygplats på Saltholm, bör ersättningsflygplatsen för Bulltofta icke ligga så nära Malmö som Sturup gör. Den bör då flyttas längre mot öster eller norr för att bättre betjäna den övriga befolkningen inom provinsen. Ett storflygfält på Saltholm kommer direkt att beröra hela västra Skåne. Malmöborna kommer ingalunda att fara ut till Sturup för att flyga därifrån utan kommer att avresa från Saltholm. Sturupsflygfältet kan därför komma att bli en stor och lysande felinvestering. Förre kommunikationsministern Palme framhöll också när han vid ett tillfälle diskuterade saken nere i Skåne, att man nog finge betrakta Sturup såsom ett provisorium. Men 70—380 miljoner för ett flygfält tycker jag är för dyrt — om man inte är absolut övertygad om att det gäller den även för framtiden riktiga platsen. Jag ser alltså det hela främst ur den synpunkten, huruvida det är ekonomiskt klokt att göra investeringen. Därför menar jag att innan det är alldeles klart hur det skall bli bör Malmö stad försöka lugna sig och använda Bulltofta som det är. När vi för några år sedan här i riksdagen behandlade frågan om var storflygplatsen i stockholmsområdet — som ju sedermera förlades till Arlanda — skulle placeras, så undersöktes många olika områden, bl.a. Svartsjölandet. Man sökte efter en så plan yta som möjligt för att byggandet av flygplatsen inte skulle dra onödigt höga kostnader. Jag har besökt området i Sturup, och jag måste säga att ett mera kuperat område än detta får man leta efter nere i Skåne. Det innebär, såvitt jag begriper, att kostnaderna för att där iordningställa ett flygfält inte kommer att stanna vid vad man tänkt sig. I den diskussion som fördes för några år sedan inriktade man sig ju även på andra platser i Skåne. Man planerade bl.a. att förlägga fältet utanför Lund, om jag nu minns rätt. Från malmöhåll förklarade man sig då beredd att i stället bygga ut banorna på Bulltofta för att flygfältet inte skulle komma att ligga i närheten av Lund. Herr talman! Jag anser mot denna bakgrund att man bör ta det lugnt. Man får inte förhasta sig, ty det kan bli en dyr historia om — som statsrådet Palme en gång menade — Sturup endast kommer att utgöra ett provisorium.
Herr talman! Herr Hansson i Skegrie sade att detta kan bli en dyr historia. Ja, det kan det bli även för våra sinnessjukhus och nervkliniker, om det skall fortsätta som nu och man dessutom bygger ut Bulltofta som från visst håll förordas. Denna inställning andas inte något positivt intresse för människorna. Herr Hansson vet lika bra som jag hur det ligger till beträffande utbyggnaden. Här sägs att risker är förenade även med en förläggning till andra platser. Ja visst — men det planerade fältet vid Sturup får en helt annan uppläggning och det blir inte samma koncentration som vid Bulltofta. Detta är vi helt på det klara med. Att man varit beredd att bygga ut Bulltofta har inte dikterats av något malmöintresse utan av andra intressen, som hävdat att man kan tänka sig den utbyggnaden. Men det kan man inte alls tänka 'sig, ty alla utredningar har visat att bullermattan kommer att ligga så att problem uppstår. Herr Hansson i Skegrie ville insinuera att vi behöver marken. Ja, det kan hända att vi behöver den en gång, men vi har gjort så stora och fördelaktiga markköp att vi inte behöver ta Bulltofta i anspråk på mycket lång tid. Tack vare dessa förmånliga köp har vi mark för 8—10 år framåt utan att anlita Bulltofta. Det är alltså inget förstahandsintresse utan ett intresse på lång sikt att kunna ta Bulltofta i anspråk. Jag tycker att det var helt onödigt av herr Hansson i Skegrie att föra in denna aspekt i bilden, i synnerhet som han i tidningarna kunnat läsa om de markköp som gjorts. Jag trodde det fanns ett svenskt intresse att vi skulle ha ett skånskt flygfält för inrikesflyg o.d. Nu visar det sig att intresset koncentreras på Saltholm och att vi kan få vänta i 8—10 år innan det projektet blir klart. Jag trodde att det även på annat håll fanns intresse för att bibehålla båda alternativen.

Herr talman! Herr Svenning säger att jag inte har något intresse för människorna, men jag har precis samma intresse för de människor som bor i Genarp, Staffanstorp, Lund och andra orter där i närheten som jag har för malmöborna. Herr Svenning säger vidare att Sturupsfältet inte kommer att få den belastningen som Bulltofta har. Det stöder min farhåga att Sturup icke kommer att bära sig och att det alltså kan bli fråga om en felinvestering och ett provisorium. Jag har visst intresse av ett skånskt flygfält, men jag är inte säker på i dag var detta skall ligga. Jag är tveksam om huruvida det inte bör ligga längre österut för att betjäna den övriga delen av provinsen.
Herr talman! Man kan tolka saker och ting på olika sätt. Herr Hansson i Skegrie sade att han hade intresse för människorna. Det är väl betydligt lättare att flytta egnahem o.d. än att flytta en hel stad. Det var tal om att flytta egnahem även när vi diskuterade Holmeja. Hur flyttar herr Hansson Malmö stad? Är det lika enkelt som att flytta några egnahem i närheten av en ny flygplats? Jag tycker herr Hanssons inställning till dessa spörsmål är synnerligen märklig. Jag vill bara ha herr Hanssons recept på hur man flyttar Malmö stad.

Herr talman! Jag tror att både herr Svenning och jag skulle förlyfta oss om vi skulle försöka flytta Malmö stad. Jag skall ge herr Svenning en mycket lättare uppgift. Hur skulle herr Svenning kunna flytta Genarps samhälle?

Herr talman! Jag vill vända mig mot de talare som påstår att det inte varit någon debatt kring frågan om flygfält i malmöregionen: Bulltofta, Holmeja eller Sturup. Sällan har väl en fråga diskuterats i så många olika församlingar — politiska och ideella av olika slag — som just flygplatsfrågan. Jag håller med herr Tobé om att riksdagen inte är något särskilt lämpligt forum för denna diskussion, eftersom endast en begränsad del av riksdagsledamöterna har möjlighet att bedöma de placeringsfrågor vi resonerar om. Det första alternativet till ett nytt flygfält efter Bulltofta var att förlägga det till Holmeja ute i bokskogen. Då vände sig naturvårdarna mot att man skulle fälla träden i bokskogen för att bereda rum för en flygplats. Därför undersökte man en rad andra alternativ och valde en plats som visserligen ligger något längre från Malmö, men där man inte behöver fälla några träd, därest man skulle förlägga en flygplats dit. Där finns nämligen praktiskt taget inga träd. Denna plats beskrivs som skönare ju längre från området man befinner sig. Jag läser i stockholmstidningarna att det är en av Sveriges vackraste platser och att den är livligt frekventerad av malmöborna över lördagar och söndagar. Jag har tagit mig före att under en tid besöka platsen vid de tillfällen då jag har haft möjlighet därtill. Jag har konstaterat att jag nära nog varit ensam där. Det är inte så, herr Hansson i Skegrie, att det finns någon tätbebyggelse i Sturup. Herr Hansson har dock rätt i att Genarps samhälle ligger relativt nära området i fråga. Nu har man från naturvårdshåll börjat diskutera Sturup ur andra synpunkter. Man påstår att fåglarna har sitt tillhåll där, vilket skulle medföra många besvärligheter om man förlade flygfältet dit. Jag noterar med tillfredsställelse att herr Tobé på den punkten har uttalat sig med stor försiktighet; jag tror att det finns anledning till det. Jag har absolut ingenting emot att naturvårdarna hävdar sina synpunkter, men vi får akta oss för att tro att de är flygplatsexperter. Några av de mest högljudda har ändå försökt göra gällande att de utgör en alldeles speciell expertis på detta område. Vid bedömningen av dessa ting får man, som herr Svenning framhållit, inte glömma bort människorna. I dagens läge innebär visserligen flygmaskinerna inte någon större störning för de flesta malmöbor men väl för dem som bor alldeles intill flygfältet. Det är emellertid inte detta vi diskuterar. Anledningen till att frågan kommit upp är att man framfört förslag om en utbyggnad av Bulltofta för att det skall kunna ta emot jetmaskiner. Fru Sundberg menar att vi om tio år kan tänkas ha jetmaskiner som inte stör oss på samma sätt som de nuvarande. Det är möjligt att hon får rätt, men menar hon verkligen att Bulltofta skall byggas ut på den plats där det nu ligger och att vi skall införa jetmaskiner där under mellantiden? Då förstår jag henne inte, liksom jag inte fattar att det kan vara något intresse för de skånska riksdagsmännen att fördröja ett bestämmande av platsen för det nya flygfältet. Tvärtom måste det, inte minst med hänsyn till planeringen av området, ligga i de ras intresse att det snarast möjligt görs klart var flygfältet skall placeras. Vad sedan befolkningskoncentrationen beträffar kan väl fru Sundberg inte under överskådlig tid bortse från att Malmö är den tunga punkten i Skåne i detta sammanhang. När man skall avgöra vart trafiken skall förläggas måste man alltså ta hänsyn till Malmös synpunkter. Det är beklagligt, herr talman, att denna debatt återkommer i riksdagen gång på gång. Det ger en känsla av att skåningarna är högst oeniga i denna fråga. Det är man emellertid inte på ansvarigt håll, varken i stadsfullmäktigeförsamlingen i Malmö eller i landstinget, bortsett från herr Hansson i Skegrie, som spelade en speciell roll i debatten där och som blev synnerligen ensam — efter vad jag förstod — om sina synpunkter. I det utskott som fick sig frågan förelagd när den behandlades av landstinget ville nämligen de som var mot förläggningen till Sturup, att man först skulle ta ställning och sedan besöka Sturup. Nu gjorde man tvärtom, och herr Hansson i Skegrie vet hur utgången blev. Man blev övertygad om att den kritik som hade riktats mot Sturup var felaktig och illa underbyggd. Den kritik som framförts har i mycket stor utsträckning kommit från Lund, där man förordat det s.k. eslövalternativet. Från Malmös synpunkt har jag ingenting att erinra mot undersökning av detta alternativ. Alla känner emellertid till att flygplatsen inte kan förläggas dit på grund av närheten till Ljungbyhed. Blir för övrigt bullret mindre därför att det kommer från ett annat håll? Jag tror att det värsta som kunde inträffa för vännerna i Lund vore om man skulle godta något av alternativen Dalby och Eslöv, men det är en sak som jag inte skall uppehålla mig så mycket vid. Jag kan inte se saken så, att en internationell flygplats på Saltholm löser det problem vi här diskuterar. Det behövs alltid en reservflygplats till en storflygplats och en sådan behövs inte enbart på den danska sidan utan också på den svenska. Dessutom måste vi räkna med inrikestrafiken och chartertrafiken. Detta är, herr talman, vad jag nu ville anföra. Denna fråga har blivit fördröjd så länge, att det är av största vikt att snarast få klarsignal om vad som skall ske.

Herr talman! Jag vill svara herr Adamsson, som ställde en direkt fråga till mig. Jag har förut sagt att jag tror det är realistiskt att tänka sig att flytta flygplatsen från Bulltofta. Orsaken är dels bullret och dels den bristande planeringen, som medfört att Bulltofta nu är praktiskt taget kringbyggt. Om man hade planerat bättre hade hela detta område kunnat hållas fritt och man kunde ha behållit flygplatsen där. Jag vill också säga till herr Adamsson att visst skall Malmös synpunkter beaktas, men vi måste komma ihåg att när förslagen om Holmeja och Sturup väcktes var Saltholm bara en idé. I dag håller Saltholm-projektet på att bli en realitet, och det gör att man måste ta hänsyn även till andra synpunkter än Malmös när man bestämmer var flygplatsen skall ligga. En undersökning måste bl.a. göras beträffande flygflottiljernas framtida lokalisering, det vet herr Adamsson lika väl som jag. Dessutom, den stora befolkningstillväxten kommer visserligen att ske i Malmö och norr om staden men inte öster om den.

Herr talman! Jag tycker att herr Adamsson skall vara litet försiktig med sina uppgifter. Han ville påstå att jag spelade en viss roll i landstinget och att jag blev ensam om min linje. Herr Adamsson tillhör ju inte landstinget och har följaktligen inte möjlighet att bedöma den saken. Jag hade hela min landstingsgrupp bakom mig, med undantag av en eller möjligen två, och jag vet att prominenta företrädare för åtminstone de övriga borgerliga partierna hade samma uppfattning som jag. Herr Adamsson får nog kontrollera sina uppgiftskällor litet bättre en annan

Herr talman! Hur många herr Hansson hade bakom sig vet jag inte, men jag sade att han spelade en viss roll i sammanhanget, och det vill han väl ändå inte förneka. Han samlade i varje fall ingen majoritet för sitt förslag i landstinget. Dessa uppgifter är möjliga att kontrollera ur officiella källor. Fru Sundberg talar om bristande planering. Det var synd att man inte, när saken diskuterades på 1940-talet, bestämde sig för ett mera djärvt grepp än en utbyggnad av Bulltofta. Då diskuterades en förläggning av flygplatsen till Lund, och många kämpade hårt för det. Jag undrar bara vad herr Hansson i Skegrie och fru Sundberg hade sagt om man den gången hade följt den tanken. Vi finner att herr Hansson i Skegrie vill flytta österut och att fru Sundberg vill flytta norrut. Jag måste säga att det inte är så lätt att samordna dessa intressen. Jag är något överraskad över att fru Sundberg säger att Saltholm nu inte bara är en idé utan en realitet. På vilka uppgifter bygger fru Sundberg det uttalandet?
Herr talman! Jag har som representant för landstinget varit med om att undersöka placeringen av en ersättningsflygplats, och jag kan därför inte underlåta att reagera när man säger att förhållandena blivit alltför litet undersökta. Jag är också förvånad över att andra av kammarens ledamöter som varit med vid sådana tillfällen inte läm nat uppgift därom, då de tidigare här haft ordet. Såsom luftfartsmyndigheterna redovisat har man dock undersökt 21 platser i denna trakt av södra Skåne för att finna en plats för ett flygfält. Att förlägga ett flygfält till Skåne som inte stör bebyggelsen, som inte stör naturen och som inte stör flyttfåglarna — förlåt mina damer och herrar, men det är en omöjlighet. En sådan plats finns inte. Det går inte att förneka, även om man tycker att såväl Genarp som Staffanstorp och Lund ligger nära det planerade flygfältet i Sturup, att detta område är ett av de mest extrema glesbygdsområden som vi har i Malmöhus län. Jag vill gärna erkänna att området som sådant ur plansynpunkt inte är det lämpligaste som flygfält; det finns där rätt mycket kuperad terräng. Men den som påstår att området är så otroligt naturskönt att det skulle kunna konkurrera med de vackraste platserna i landet, har. inte varit i Sturup. Där finns typisk glesbebyggelse. På något avstånd omkring flygfältet ligger skog, vilket är en fördel, eftersom skogen är det lämpligaste som finns för att avgränsa ett flygfält i syfte att undgå bullerstörningar. Det sämsta i det avseendet är faktiskt fria vattenytor. Om man skulle lösa frågan om ett flygfält för hela Skånes vidkommande, är placeringen i Sturup inte den absolut bästa. I så fall skulle fältet ligga längre norrut. Men på vilken plats norrut eller österut man än önskar placera ett flygfält, skulle det kunna resas precis samma motstånd mot placeringen. Vad som härvidlag haft en viss betydelse är att det flygfält som redan finns vid Ljungbyhed inverkar på möjligheterna att utse en lämpligare plats än Sturup. Jag skall annars gärna hålla med fru Sundberg om att ett flygfält längre norrut hade haft större förutsättningar att betjäna ett vidare område av Skåne. Men vi kan inte heller bortse från de rent ekonomiska konsekvenser som är sammanknutna med placeringen av flyg fältet. Detta är i hög grad avsett att vara ett ersättningsfält för Bulltofta, och det får vi ta hänsyn till när det gäller detaljerna.

Men vi måste ändå erkänna att en placering av flygfältet i Sturup blir betydligt mindre störande än vid Bulltofta. Någon diskussion om detta skulle inte behöva förekomma.

Herr talman! Jag vill bara med några ord svara herr Adamsson. Jag sade att Saltholm-projektet håller på att bli en realitet. Detta antagande grundar jag på de uttalanden som gjordes vid Nordiska rådets senaste session, och jag förutsätter att kommunikationsministern i så fall kan lämna närmare meddelanden om hur långt planeringen kommit. Vi får väl ändå förutsätta att de beslut som fattas i Nordiska rådet också. kan komma till praktiskt genomförande, ty annars vore det nordiska samarbetet ganska löst och utan verklig effektivitet.

Herr talman! I diskussionen här har sagts att flygfältet är ett skånskt intresse. Trots att jag är malmöbo vill jag understryka detta; det är inte meningen att det skall vara ett malmöflygfält utan det skall vara ett skånskt flygfält. Det skall också vara ett svenskt flygfält, som betjänar alla människor som reser till och från dessa trakter. Herr Svenning sade att Sturup-projektet är väl planerat — han hade själv varit ute och tittat på det. Hur var det, herr Svenning, med Holmeja? Det var också så väl planerat och allt var fullkomligt klart, men ett tu tre fann man att det ändå inte var det lämpligaste alternativet. Herr Svenning uppehöll sig mycket vid sitt intresse för människorna; han sade att man i bullerfrågor bl.a. måste tänka på den mentalanstalt som finns i närheten av Bulltofta. Varför tänker herr Svenning inte också i förebyggande syfte på vad en orörd vacker natur kan betyda för stressade storstadsmänniskor? Vi malmöbor och skåningar bör för rekreation och lugn få behålla något av den natur som vi lyckligtvis har kvar. Man säger här att det visserligen inte finns mycket skog i Sturup. Nej, men vi skall ändå promenera, idrotta etc. i omedelbar närhet av bokskogen, och om herr Svennings resonemang är riktigt att bullerproblemen kommer att vara konstanta i framtiden, så skulle människorna bli störda under sin fritid. Enligt herr Svenning är Malmö stad inte beroende av att omedelbart bebygga Bulltofta flygfält, eftersom staden har så många andra områden. Just det, herr Svenning, vi behöver för närvarande inte bebygga Bulltofta-området. Jag ansluter mig helt till herr Hanssons i Skegrie uttalande att vi bör vänta med ett flygfält i Sturup. Skall vi bygga ett flygfält måste vi se saken ur svensk och nordisk synpunkt. Om ett flygfält byggs på Saltholm — vilket det finns stora förutsättningar för — kommer kommunikationerna dit från Malmö stad att bli så bra att man färdas fortare till Saltholm än till Sturup. Det är därför naturligt att trycka på vad som sagts många gånger tidigare i debatten att vi måste tänka på att få ett skånskt flygfält som centralt betjänar alla människor. Problemet bör inte bedömas egoistiskt ur en eller annan stads synpunkt. Man säger att man inte kan godkänna t.ex. Eslöv — som dock har mycket bättre topografi för ett flyg fält; så som många talare framhållit är naturen i Sturup starkt kuperad — för Ljungbyheds skull. Varför kan man då inte flytta Ljungbyheds flygfält? Varför är man så motsträvig mot att över huvud taget undersöka en sådan möjlighet? i | Herr Henningsson sade att det är »fruktansvärt naturskönt» i bokskogen i Sturup. Om vi utesluter ordet fruktansvärt måste vi hålla med om att där är naturskönt. Det kan inte uppvisas någon annan plats i Skåne där vi inte skulle möta samma problem ur naturvårdssynpunkt, ur fågelsynpunkt etc., :sade herr Henningsson vidare. Jag ber att få betona att ornitologer och naturvetare har påvisat att just över Sturup drar hela flyttfågelsträck in över Sverige. Som tidigare talare påpekat, är det just i dessa trakter vi har en natur lämpad för fritid, och just dit, mina herrar, vill ni förlägga flygfältet. Jag tycker att det är i högsta grad anmärkningsvärt.

Herr talman! Jag vet inte om herr Rubin är internationell eller nationell eller om han står mitt emellan. Hans resonemang var så suddigt att man inte förstår vad han menade; dels talade han om ett skånskt flygfält, dels talade han om Saltholm, dels sade han att vi skulle vänta. Vi kan inte vänta! Jag tycker också att det är förvånansvärt att herr Rubin som malmöbo och ledamot av Malmö stadsfullmäktige inte vet, att stadsplanen innehöll redan färdiga gator och avlopp på Rosengård och att det förelåg en uppgörelse med staten om att vi skulle bygga och att Bulltofta skulle flyttas. Detta bör tas med i bilden, och man borde kunna vänta av en ledamot av Malmö stadsfullmäktige att han känner till denna uppläggning. Herr Rubin säger vidare, att vi i förebyggande syfte skall tänka på bokskogen i Sturup. Det finns ingen bokskog i Sturup. Det har upplysts gång på gång. Jag vet inte, om herr Rubin har sett ett och annat bokträd i Sturup. Någon annan har inte gjort det. I förebyggande naturvårdssyfte har ju redan köpts in stora områden, t.ex. Frostavallen och Vomb. I fråga om Ljungbyhed känner vi till att det förekommit en diskussion mellan staden, luftfartsverket och de militära myndigheterna, vilka konstaterat att det inte nu är möjligt att förlägga flygfältet dit. Varför då envisas? Varför inte säga ifrån, att ni inte vill flytta flygfältet från Bulltofta? Var ärlig och säg det! Det är hela avsikten. Denna dimbildning kring andra alternativ innebär helt enkelt att planen fördröjs. Tala ärligt i riksdagen och stå inte här och säg någonting som saknar verklighetsunderlag!
Herr talman! Om mitt anförande var suddigt eller inte låter jag läsaren av protokollet i framtiden bedöma. Herr Svenning vill tydligen inte förstå att för närvarande en stor utredning är i gång, att det finns stora förutsättningar att det anläggs ett flygfält på Saltholm och att vi därför bör vänta med att bestämma oss för var vi skall anlägga ett framtida flygfält i Skåne. Herr Svenning ställde en fråga till mig, nämligen om jag ville ha Bulltofta kvar. Nej, jag är medveten om att Bulltofta måste flyttas — den saken är klar. Men vad vi diskuterar här är vart Bulltofta skall flyttas. Jag anser inte att frågan kan avgöras förrän Saltholms-projektet har slutbehandlats. Jag är väl medveten om att det inte finns någon bokskog i Sturup, men vad vi har där är, som många talare påpekat, en starkt kuperad terräng, och det är också ett naturskönt område. Bokskogen ligger emellertid i närheten av Sturup, och jag tror inte att det är så roligt att promenera eller idrotta i en skog där flygplanen ständigt och jämt susar över trädtopparna.
Herr talman! Herr Rubin kommer litet närmare de verkliga förhållandena; nu är det inte direkt bokskog utan indirekt bokskog som finns i Sturup. Men vad herr Rubin glömmer att tala om är att vi håller på att det skall finnas en tidsplan som anger när möjligheter finns att flytta Bulltofta, och det är vi mycket angelägna att kunna meddela de människor som gång på gång gör påstötningar om bullret.

Herr talman! Här står nu skåningar upp och framför sina synpunkter på löpande band. I viss utsträckning har det blivit en klar frontställning mellan malmöbor och övriga skåningar. Herr Henningsson har dock ställt sig på malmöbornas sida. Men jag måste konstatera att inte heller malmöborna är helt ense. Herr Svenning talade om att han märkt hur en del personer i Skåne »plötsligt hade kommit på alerten», medan herr Adamsson däremot fann det beklagligt att ärendet återkommer så ofta här i riksdagen. Jag tror inte ati det är beklagligt, herr Adamsson, att ärendet återkommer. Detta är faktiskt ett ärende av rikskaraktär, ett intresse inte bara för oss nere i Skåne utan ett intresse för en bredare allmänhet. Naturligtvis har det i första hand sin anknytning till storflygplatsen. Det var det som gjorde att också Sturup-projektet kom under diskussion förra onsdagen, när vi här i kammaren diskuterade en motion av herr Rubin och mig beträffande storflygplatsens läge. Jag sade redan då att ett ja eller ett nej till Saltholm-projektet måste anses vara styrande för placeringen av storflygplatsens satellitflygplats. Jag skulle tro att det är riktigt, och instämmande i den meningen har jag i dag fått av herr Hansson i Skegrie. Att malmöborna är angelägna att bli av med Bulltofta förstår man innerligt väl. Jag tillät mig förra onsdagen ait döpa Bulltofta till Bullertofta, och det säger väl tillräckligt om den olidliga pina som trafiken för närvarande innebär för många som bor där i närheten. Men för att. man nu är på det klara med att »Bullertofta» i längden inte kan fungera skall man inte ta till första bästa lösning utanför Malmö. Det är risk för att denna första bästa lösning då kan bli en första sämsta lösning. Vad vi övriga skåningar kritiserar är att man otillräckligt har utrett alternativen. Det har visserligen sagts av herr Adamsson att man har granskat 21 olika platser eller hur många det var, men den granskningen har inte varit tillräckligt ingående, och man har inte varit beredd att ställa upp till diskussion med dem som har kommit till andra slutsatser. Ett beklagligt exempel på det är luftfartsverkets vägran att ställa upp till en diskussion dit verket var inbjudet ifrån lundahåll. Jag menar också att landstingets inställning har redovisats felaktigt både av herr Svenning och av herr Adamsson. Man hade i landstinget otillräckligt underlag för sin bedömning, och man beklagade att man inte hade mer att gå efter, men det förelåg i varje fall ett klart avstyrkande från överlantmätarens sida. Och det var ingalunda så att hela landstinget förklarade sig vara belåtet med Sturup-förslaget. Det var 57 ledamöter som röstade för, 36 som röstade mot och 5 som avstod. Initierade landstingsmän har sagt mig att om man hade fått till stånd omröstning i dag på basis av den något bättre kunskap som man sedan dess förvärvat finns det skäl att tro att det hade blivit en ytterligare förskjutning av siffrorna till nackdel för Sturup-alternativet. Det finns nämligen väsentliga in vändningar att rikta mot Sturup-alternativet. De har framförts här, så att jag skall, herr talman, inte uppehålla mig länge vid den punkten. Kommunikationerna dit vållar bekymmer. Man skulle bli tvungen att ge förtursrätt åt en del vägar mot Sturup-hållet, vilket skulle innebära att andra väsentliga önskemål om att bygga ut det skånska vägnätet fick stå tillbaka. Det gäller här en utpräglad landsbygdsdel av det annars så urbaniserade Skåne. Den är en lunga för oss skåningar, och innan man medverkar till att låta den angripas av bebyggelsens kräfta, bör man faktiskt tänka sig för mer än en gång. Det är inte så, att bara det område som skall tas i anspråk för själva banorna kommer att förändra karaktär. På den punkten har speciellt herr Adamsson redovisat ett mycket begränsat synsätt. Han talar om området för banorna och har funnit det mindre intressant. Han har inte kunnat se någon bokskog där, och det är nog så riktigt. Men det är dock, herr Adamsson, bara fem kilometer till det område, Holmeja, beträffande vilket väl alla nu är innerligt tacksamma för att det avförts från diskussionen. Visserligen var herr Adamsson mycket cynisk redan i höstas, när Holmeja diskuterades, och sade att han hade konstaterat, att höststormen hade vräkt omkull en hel del av den bokskog som vissa vekhjärtade intressenter i Skåne hade talat så vackert om. Nu är herr Adamsson ungefär lika cynisk genom att konstatera att just detta område möjligen inte är så naturskönt i vedertagen mening. Men man får inte glömma att i och med att man dit förlägger en omfattande trafik så förändras helt karaktären på det angränsande området, och detta angränsande område är just något av det värdefullaste vi har i fråga om att bereda människorna möjlighet till rekreation i ett landskap där de verkligen kan trivas och känna sig hemma. Att spoliera det: skulle vara, att ta på sig ett mycket stort ansvar. = Det har sagts i debatten att vi här i riksdagen inte är flygplatsexperter. Det skall visst erkännas; det har man helt klart för sig när man uppträder i ett ärende som detta.

Jag har kanske klandrat dem som framträtt som bypolitiker, men själv skall jag nu också framträda som sådan och erinra om att inte bara hus och människor i Malmö kan vara besvärade av trafikbuller. Det är inte bara Malmö som har sjukvårdsinrättningar som kan drabbas av bullermattor utan detta gäller också Lund, där vi bekymrade ser fram mot en förläggning av flygplatsen till Sturup, bekymmer som har artikulerats bl.a. av Lunds arbetarkommun i en skrivelse. Nu tror jag inte att man blir särskilt lycklig någonstans över att få ett sådant flygfält. Det finns dock alternativ, och speciellt Eslöv-området har framhållits, där så många negativa faktorer knappast tycks föreligga som beträffande Sturup. Jag vill sluta med att uttrycka min glädje över att statsrådet Holmqvist har följt den här debatten. Själv är han skåning och dessutom mycket naturintresserad, och jag vet att han kommer att ta de hänsyn som tagas kan till de önskemål som stora kretsar i Skåne har och beakta att man bör se sig om mycket noga och betänka sig mycket grundligt, innan man låser sig fast vid Sturup-projektet.
Herr talman! Man kan ju ge olika karakteristik åt olika ting. När jag sade att vi diskuterat frågan rätt ofta i riksdagen var det med tanke på att det inte ens gått en vecka sedan vi hade uppe just denna fråga. Det fanns ingen sådan avsikt bakom, men man kan naturligtvis som herr Regnéll påstå att jag var cynisk när jag konstaterade faktiska förhållanden om bokskogen och att stormen gått hårt fram där. Jag kan ju inte hjälpa att träden inte klarade sig i den hårda stormen för några månader sedan. De siffror som herr Regnéll anförde beträffande landstingets ställningstagande gällde väl inte så mycket ställningstagandet till förläggningen av flygfältet till Sturup, utan diskussionen rörde, om jag nu inte minns fel, huruvida landstinget över huvud taget ville vara med och bidra till en flygplats i Skåne. Siffrorna gav alltså uttryck för om man var villig betala någonting i det här sammanhanget — om jag som sagt inte missminner mig i hastigheten.

Det som emellertid skymtar bakom detta resonemang är Ljungbyhed och den bristande kännedomen om hur länge flygflottiljen skall ligga kvar där. Detta är ju anledningen till att det här alternativet valts. Herr talman! Frågan har diskuterats så länge att jag skall nöja mig med det sagda.

Herr talman! Jag skall be att få notera den felaktiga uppgiften nr 2 från herr Adamssons sida. Han sade att om han minns rätt från landstinget gällde det anslagsfrågan. Men hur kan herr Adamsson minnas någonting från ett landsting som han inte tillhör? För det andra avgjordes anslagsfrågan i landstinget åtminstone ett år tidigare, och beslutet att landstinget skall engagera sig ekonomiskt står fast. Nu gällde det enbart platsen för flygfältet.
Herr talman! Den bullermatta som skulle utbredas från ett flygfält vid Eslöv har vi inte något obehag av i Lund. Eslöv ligger nämligen att gott stycke norr om Lund, herr Adamsson. Den trafik som kommer norrifrån berör därför inte Lund, knappast heller den som kommer österoch västerifrån. Och flyg söderifrån torde inte i någon större utsträckning komma att anlita en sådan satellitflygplats, om flygfältet på Saltholm blir verklighet. Herr Adamsson erinrade om att ett flygfält kommer att medföra bekymmer för de lokala intressena var det än placeras, men det är ju en ganska onödig erinran. Jag talade själv om samma sak.
Herr talman! Jag tillhör inte landstinget — det är riktigt — men varje medborgare har ju möjlighet att i pressen följa vad som där händer och sker. När jag sade »om jag minns rätt», så menade jag efter att ha läst referatet.

Herr talman! Det börjar onekligen bli litet tradigt med de ständiga attackerna i riksdagen rörande flygplatsfrågan i Skåne, men jag håller med om att detta är en fråga som berör inte ba ra skåningarna. Det är en nationell fråga. Malmöhus läns landsting har här nämnts flera gånger, och jag har i viss utsträckning varit med i förhandlingarna där, när det gällt dessa frågor. För mig har riktpunkten hela tiden varit behovet av en ersättningsflygplats för Bulltofta, ett behov som jag anser vara klart dokumenterat. Jag har också tagit del av de många alternativa förslag som framlagts, men det ena efter det andra har utmönstrats och kvar har till slut bara funnits ett par. Vad Holmeja-alternativet angår har jag aldrig varit tilltalad av det. Jag ansåg det vara en nödfallsutväg och blev mycket glad över förslaget att flytta flygfältet åt öster. Att skövla den vackra skogen i Bökeberg skulle enligt min mening ha varit oförsvarligt. När sedan Sturup-förslaget framlades tyckte jag att det hade många fördelar. Jag har också själv tillsammans med experter varit ute och sett på omgivningen. Av de platser som föreslagits är Sturup den som jag helst vill förorda. Där finns ingen skog att skövla; ingen kan påstå det. Däremot finns det givetvis fåglar där, men synpunkter i detta avseende liksom i frågorna naturvård kommer helt säkert att framföras vid alla förslag till flygplatsens förläggning. Det har sagts att Sturup är en av de naturskönaste platserna i Skåne, och vi har väl kanske inte så mycket att skryta med i det fallet, men jag har ändå varit på många andra vackra platser i Skåne, och Sturup kommer i det fallet sannerligen inte i främsta linjen. Även om vi får en internationell flygplats på Kastrup, på Saltholm eller på någon annan plats — och det är ingen tvekan om att vi får det — anser jag det ändå vara både ett skånskt och ett svenskt intresse att vi också får en lokal flygplats för chartertrafikens och näringslivets utveckling. Inte minst i Österlen sätter man stort värde på att flygplatsen lokaliseras till Sturup. Det har jag blivit förvissad om vid besök på ort och ställe. Jag anser det därför vara av stor vikt att de kompletteringar som kan behöva göras i utredningsavseende sker så snart som möjligt. Sedan har också Eslöv-alternativet nämnts, och då kommer Ljungbyhed i skottgluggen. Jag undrar om vi inte skulle kunna få ett bestämt besked från regeringen beträffande flygskolan i Ljungbyhed, eftersom denna lägger hinder i vägen för alla förslag norr om Dalby och i Eslövs-trakten. Man har i olika sammanhang frågat försvarsdepartementet om detta, men inget bestämt besked har kunnat erhållas. Om flygskolan i Ljungbyhed skall ligga kvar — och jag förstår att en flyttning av den kommer att föra med sig stora kostnader — tror jag att det inte finns många alternativ att välja på utöver Sturup.

Herr talman! Först några kommentarer till den förda debatten. Herr Svenning sade i en debatt här förra onsdagen att Malmös stadsplanering nu går närmare och närmare inpå Bulltofta. I dag, alltså en vecka senare, säger han att man för närvarande inte har något behov av denna mark, men att man så småningom kommer att behöva den. Senare i debatten, som ju varat så länge att förhållandena kanske kan förändras under dess lopp, nämner han dock Rosengårds-området, beträffande vilket man tydligen har en omedelbart förestående exploateringsberedskap. Oavsett dessa motsägelser utmynnade herr Svennings anföranden både förra onsdagen och i dag i slutsatsen att Bulltofta måste ersättas med någon annan flygplats. Också jag är av denna åsikt, men jag kan inte instämma i herr Svennings yttrande förra onsdagen att han inte kan acceptera något annat område än Sturup. Han har inte i dag gjort något sådant bestämt uttalande, men det visar ändå hur felaktigt han nalkas dessa problem. Något liknande kan sägas också om herr Henningssons anförande. Han påpekade att man haft att pröva 21 olika förslag. Ja, men det är ju fråga om förslag som framlagts med utgångspunkt i luftfartsverkets behov. Det har inte varit fråga om någon totalsyn. Vidare framhöll herr Adamsson att riksdagen är ett olämpligt forum för att diskutera dessa saker. Ja, jag har redan från början sagt att varken riksdagen eller regeringen skall uppträda som planerare. Men vi sysslar ändå här i riksdagen med både stora och små frågor. När jag läste propositionen nr 71 i år om utbyggnad av akademiska sjukhuset i Uppsala fann jag t.ex., att man i detalj hade redovisat vad byggnaderna och de olika våningarna i dessa skulle innehålla. Detta är att gå för långt. Jag tycker inte om sådana propositioner, där man inbjuds att ta ansvar för detaljer som man inte har möjlighet att tränga in i. I den nu aktuella frågan får vi inte besked om saker som har betydligt större vikt. Kostnaden blir i inledningsskedet 13 miljoner kronor, men totalkostnaden blir 100 miljoner kronor, varav staten skall stå för mer än hälften. Jag vill vidare konstatera att ingen av de många talare från skånebänken, som uppträtt, har påstått att det ligger en regional planering till grund för lokaliseringen av ersättningsflygplatsen. Detta har ingen kunnat påstå. Till departementschefen vill jag säga att då det i svaret sägs att ärendet är under beredning, utgår jag från att departementschefen anser att också debatten här i riksdagen är ett inslag i denna beredning. Vi har fått lära oss en del om Skånes geografi och andra saker, som kan vara bra att känna till. ningen framskridit längre eller kanske t.o.m. slutförts men innan Kungl Maj:t fattar sitt beslut finns möjlighet att låta riksdagen diskutera spörsmålet. Jag ställer mig i så fall gärna till förfogande för en ny interpellation, om detta skulle behövas som startskott för en sådan debatt.
Herr talman! Jag vet inte varifrån den senaste talaren fått sin uppfattning om vad jag sade förra veckan. Jag vill citera ur protokollet vad jag då yttrade: »Det är emellertid framför allt angeläget att ett avgörande träffas så snabbt som möjligt. Både Malmö stad och landstinget har uttalat sig för Sturup; man har helt enkelt sagt ifrån att detta projekt bör startas så snart som möjligt, och jag har här ingående redogjort för vad som är den nödvändiga lösningen för Malmö stads vidkommande.» Mer har jag inte sagt. Visserligen har andra än jag uttalat sig på det sätt som herr Tobé nämnde, men jag har inte yttrat mig så kategoriskt som han påstod. Herr Tobé talade vidare om våra inköp av mark, som ligger i nära anslutning till Bulltofta. Jag vill framhålla att vi nu inte kan komma närmare. Vi har med den nya uppläggningen ringat in hela området, och vi har också fullföljt denna. Men varför sade man inte ifrån när frågan om inköp av den omkringliggande marken behandlades här? Vi fick alltså därvid tillstånd att låta stadsplaneringen gå så nära flygfältet som den sedan gjort och anskaffade sedan marken kring detta. Vi fick en tillåtelse, och vi hade planerat marken med hänsyn därtill. Anser herr Tobé att vi skulle ha fört undan alla dessa projekt? Riksdagen har i varje fall inte sagt någonting på denna punkt, utan vi har helt enkelt byggt med hänsyn till att Bulltofta skall och måste flyttas.

Herr talman! Jag ber kammaren om ursäkt för att jag måste återkomma. Men av det tryckta protokollet från onsdagen som även jag har framgår det — på s. 30 — att herr Svenning säger: »Jag kan inte acceptera någon annan lösning och jag kan inte heller acceptera att frågan skjuts på framtiden.»

Herr talman! När det gäller sakfrågan har jag redan i mitt svar sagt att den är under beredning i departementet och att jag därför inte nu, innan beredningen är färdig, vill ge mig in i en debatt. Men interpellanten reste dessa frågeställningar mot bakgrund av ett allmänt intresse för att kunna förbättra samhällsplaneringen i hithörande avseenden. Jag anser i likhet med interpellanten att riksdagen inte är ett lämpligt organ för regionplanering, och jag anser att inte heller regeringen är ett lämpligt organ för regionplanering — ja, jag kan gå ett steg längre och säga att jag anser att vi för närvarande inte har en lagstiftning, inte har instrument som är lämpliga för den regionplanering vi behöver.

Jag hoppas att direktiven skall kunna läggas fram under den allra närmaste tiden — inom någon eller några veckor. I vår tid, med den snabba utvecklingen på olika områden och med den förändring som samhället genomgår, måste vi finna bättre former för den översiktliga planeringen. Från statens sida får vi därvid kanske mindre syssla med detaljkontrollen och i stället ägna ett större intresse åt den översiktliga planeringen. Och som sagt: Inom den närmaste tiden kommer, räknar jag med, direktiv för en översyn av hela vår byggnadslagstiftning och allt som hänger samman med regionplaneringen att framläggas.
Herr talman! Får jag först framhålla, för att lugna herr Svenning, att jag finner det alldeles uppenbart att det måste byggas en ny flygplats i södra Sverige, i Skåne, som ersättning för Bulltofta. Låt mig också i förbigående säga, att jag tycker att herr Tobé och herr Hamrin i Kalmar anfört mycket tungt vägande skäl för de planeringsgrepp som de företräder. Men att jag begärt ordet för ett kort inlägg på en punkt beror på att jag anser att denna debatt varit synnerligen upplysande. Den har visat att det i kammaren finns en mycket stor förståelse för att om inte flygskolan i Ljungbyhed låg där den ligger, så skulle avgörande skäl tala för en skånsk flygplats längre norrut än Sturup, t.ex. inte långt från Eslöv. Nu har emellertid både debatten, i dag och vid andra tillfällen, liksom utredningsarbetet utgått från att flygskolan ligger i Ljungbyhed och inte kan flyttas. Luftfartsverket har därför i stort sett koncentrerat sig till södra delen av Skåne i sina utredningar. Jag kan förstå malmöborna om de också utgått från vad de uppfattat som givna förutsättningar, eftersom saken brådskar. Men vi har inte fått något egentligt klart besked om att regeringen ansett eller fortfarande anser att en flyttning av flygskolan i Ljungbyhed är utesluten. Så länge vi inte har detta besked tycker jag, herr talman, att hela diskussionen — trots en i övrigt mycket upplysande debatt i dag — hänger en smula i luften. Jag skulle därför vilja hemställa till kommunikationsministern — jag skall vara hänsynsfull och inte begära omfattande besked av honom i dag eftersom jag anser att det är en stor och svår fråga för hela regeringen — att han sörjer för att regeringen mycket snart klargör frågeställningen bättre. F. n. vet man nämligen inte huruvida man kan räkna med att en flyttning av flygskolan är praktiskt möjlig eller inte. Jag gladde mig åt att höra en del talare — herr Henningsson, herr Adamsson m.fl. — som visade stor förståelse för tanken att pröva en annan möjlighet än Sturup. För detta fanns två villkor, nämligen att en annan förläggning skall vara möjlig av hänsyn till Ljungbyhed och att tidsutdräkten inte blir för lång. Jag tycker dessa skäl är goda. En annan synpunkt jag vill framhålla — vilket många talare gjort — är att denna fråga inte främst är ett sydskånskt eller skånskt problem, utan att den är av intresse för hela Sverige och för Norden. Spörsmålet sammanhänger ju med en eventuell dansk-svensk flygplats på Saltholm. Det är alltså angeläget att man inte nu binder sig för någon lösning, som allvarligt skulle försvåra en lösning av problemet med en stor nordisk flygplats. Jag tycker inte att kommunikationsministerns uttalande i dag ger full trygghet för att regeringen tillräckligt kommer att beakta dessa synpunkter. Han talar nämligen om att utredningar är gjorda och att man håller på att överväga i departementet. Men, herr statsråd, utredningarna har gjorts från delvis mycket begränsande förutsättningar. Man kan nu få lov att ta vidare hänsyn till både Ljungbyheds-frågan och Saltholms-frågan än man hade till uppgift att göra när dessa utredningar planerades. Frågan är så omfattande och viktig att vi bör ha en offentlig debatt innan regeringen låser sig. Av denna anledning, herr talman, hemställer jag att kommunikationsministern sörjer för att regeringen ger klarare besked och därmed förutsättningar för en offentlig dehatt. Därvid bör beaktas både frågan om flygskolans förläggning och Saltholms-problemet. Jag hemställer också att kommunikationsministern sörjer för att vi får en sådan offentlig debatt mycket snart. Den kan inte uppskjutas utan måste äga rum under de allra närmaste månaderna. Problemen måste få sin lösning, en lösning som tillfredsställer både de regionala och de lokala skånska önskemålen, så långt det är möjligt, och anspråken från hela Sveriges och hela Nordens sida på en storflygplats.
Herr talman! Jag vill gärna bekräfta vad herr Ohlin sade, nämligen att flygskolans förläggning i Ljungbyhed är en knutpunkt i denna debatt. Den har givetvis varit bestämmande för inom vilket område man skulle kunna lägga en flygplats. Jag har precis den uppfattning som: herr Ohlin här redovisat: om det finns ett alternativ som inom en klart överskådlig tid är möjligt att genomföra och som kan lösa problemet med Bulltofta, bör det också tas med i beräkningen. Jag vill verifiera vad herr Svenning här har nämnt, nämligen att vi av kommunikationsministern för något år sedan fick klartecken för att fortsätta bebyggelsen på Rosengårds-området. Detta medför att en utbyggnad av Bulltofta är utesluten. I annat fall måste vi evakuera nyuppförda lägenheter i Malmö. Vad beträffar placeringen i Sturup har, efter vad jag kunnat finna, synpunkterna på Saltholm beaktats. Givetvis kan det dock — det vill jag understryka — finnas andra alternativ om vilket detta också gäller.

Herr talman! Ytligt betraktat kan nog konstitutionsutskottets enhälliga dechargememorial förefalla mindre betydelsefullt, och någon kanske rent av känner saknad över att den gamla stilen försvunnit. Men från olika håll har man ansett den tidigare formen för granskningsarbetet förlegad och föråldrad. Det är därför man nu sökt sig fram till en ny och bättre form — bland annat har författningsutredningen varit inne på den linjen. Sedan förra året sker granskningsarbetet också efter andra principer än förut. I stort sett har man även i år gått fram efter samma mönster som då. Vissa avvikelser har man dock gjort, givetvis för att nå ett bättre resultat. Med den nya formen för granskningsarbetet siktar man främst till att komma fram till mer allmänna synpunkter och sysslar därför mindre med eller rättare sagt undviker detaljer i enskilda ärenden. Redan förra året framhölls det, att den nya formen för granskningen betraktades som en försöksverksamhet, och där står vi givetvis alltjämt. Det är ju relativt kort tid, som förflutit sedan det nya sättet för granskningen infördes. Men det är ganska troligt att den framtida granskningen av statsrådsprotokollen i stort sett kommer att företas på ungefär samma sätt som nu har skett. Förutsättningarna bärför är naturligtvis att önskat resultat uppnås, och därav har vi ännu inte tillräcklig erfarenhet. Det föreliggande reservationslösa dechargememorialet är ingalunda så betydelselöst som ett hastigt påseende möjligen kan ge vid handen. Det är tvärtom ett intressant aktstycke som Kungl. Maj:t har anledning att ta fasta på och även efterfölja. På flera punkter har utskottet gjort synnerligen viktiga uttalanden och pekat på allvarliga brister. Jag skall emellertid endast erinra om en, som jag haft tillfälle att följa upp inom utskottets tredje avdelning och som jag anser vara en av de viktigaste i årets memorial. Det gäller motiveringen av konseljbeslut. Här anför utskottet bl.a. att starka skäl talar »för att även Kungl. Maj:t i viss utsträckning lämnar beslutsmotivering i administrativa partsärenden efter i princip samma normer som anses böra gälla för underlydande myndigheter». Visserligen förekommer det redan nu att Kungl. Maj:t lämnar klargörande motivering för sina beslut, men tyvärr sker det alltför sparsamt. Detta är en viktig sak, och beslutsmotiveringens betydelse för det enskilda fallet är uppenbar. Klarast framgår det för övrigt av den exempelsamling som återfinns i bilagorna till memorialet.

Herr talman! Om vi med det nya granskningsförfarandet uppnår den åsyftade effekten, vill jag betrakta våra reformsträvanden i detta avseende som ett framsteg, men än så länge befinner vi oss bara på försöksstadiet. Jag skall därför inte dra några bestämda slutsatser för framtiden. Jag har, herr talman, intet annat yrkande än det som framställts av herr Hamrin i Jönköping.

Herr talman! Utan att vilja polemisera mot de båda tidigare talarna vill jag dock säga att jag har litet svårt att dela deras belåtenhet med den nya ordning, enligt vilken man nu har arbetat vid dechargen de båda senaste åren. Jag tycker inte heller att man kan övervärdera de resultat som har kommit till uttryck i skrivningarna. I stället för att ta upp egentliga dechargefrågor har man granskat administrativ praxis i departementen. Det är naturligtvis mycket nyttigt, och givetvis har det förutsättningar att avdramatisera dechargedebatten. Den debatten har ju inte fört med sig många resultat under riksdagens historia. Det är därför kanske inte heller någon förlust. Emellertid har ambitionen att granska regeringens speciella fögderi tvivelsutan avtagit, och memorialet präglas av en allmän oförarglighet med sina randanmärkningar. När vi i framtiden får en ny författning med möjlighet till misstroendevota kommer ju saken i ett annat läge. Mycket av denna granskning överförs väl då från konstitutionsutskottet till riksdagen. Då kan jag bättre förstå detta agerande. Visst blottar undersökningen inkonsekvenser i departementets handläggning och stundom även bristande rapphet och hänsyn till part i besvärsmål. Detta hoppas man verkligen skall uppmärksammas av berörda myndigheter med ty åtföljande resultat. En avdelning i memorialet bryter emellertid av från de övriga. Det gäller ett detaljärende i granskningen av de av Kungl. Maj:t utfärdade författningarna 1967. Här återfinns en instruktion som Kungl. Maj:t utfärdade den 10 mars 1967, och jag vill uppehålla mig ett litet ögonblick vid den. Den berör beskickningars och konsulats åtgärder i anledning av brott ombord på svenskt fartyg eller luftfartyg. Instruktionen går tillbaka till tidigare förlagor från början av detta sekel. Enligt tidigare stadgande hade konsul rätt att häkta den brottslige eller den som misstänktes för brott ombord. Skrivningen har i nu gällande instruktion mildrats och går ut på att ta i förvar och hemsända vederbörande. Den bestämmelse som ger konsul och be skickningschef så vittgående fullmakter till frihetsberövande ingrepp synes ganska uppenbart vara ett ärende av allmän lags natur. Instruktionen motsvaras iu också enligt utskottets egen skrivning delvis av bestämmelser i rättegångsbalken för sådant brott när det förövas inom Sveriges gränser. Den borde därför vara föremål för Kungl. Maj:ts och riksdagens samfällda beslut enligt regeringsformen. Riksdagen har emellertid aldrig hörts i dessa ärenden, vare sig beträffande det nu aktualiserade eller dess föregångare. Man anför att nuvarande konstitutionella praxis inte klart angivit gränserna för den gemensamma lagstiftningsmaktens område och att grundlagberedningen sysslar med hithörande problem, varför man vill avvakta vilken ståndpunkt denna utredning har till normgivningsmaktens fördelning mellan Konung och riksdag. Det är klart att det kan finnas en hel rad tveksamma fall i gränsområdena, men till dessa fall hör väl näppeligen det nu aktualiserade. I alla händelser torde det rimma väl med parlamentarismens idé att Kungl. Maj:t hellre hör riksdagen en gång för mycket än en gång för litet. I likhet med övriga talare har, herr talman, inte heller jag något yrkande.

Herr talman! Konstitutionsutskottet har i år fortsatt sin granskning av det administrativa förfarandet. Det får kanske alltjämt anses röra sig om ett försök, men för min del har jag blivit alltmer övertygad om att den nya, avpolitiserade formen för granskningsarbetet är nyttigare än den tidigare som grundade sig på felsökning. För den som vill ha dramatik innebär däremot det nya memorialet kanske en besvikelse. I årets dechargearbete har särskilt uppmärksammats remissförfarandet i besvärsärenden, behandlingen av för sent inkomna besvär, motiveringen av konseljbeslut och ytterligare några områden. Det finns ingen anledning att här i detalj gå in på vad som förekommit, ty memorialet och bilagorna talar för sig själva, och i likhet med herr Hamrin i Jönköping rekommenderar jag en läsning av dessa. Jag skall säga några ord om motiveringen av konseljbesluten. Nu föreligger skyldighet för domstolar att motivera sina domar. För förvaltningsmyndigheter finns en sådan skyldighet i vissa fall men för övrigt är praxis skiftande. Detta förhållande har länge ansetts otillfredsställande. Justitieombudsmannen gjorde 1960 en framställning till Kungl. Maj:t om att en allmän regel måtte införas om principiell skyldighet för förvaltningsmyndigheter att motivera sina beslut. Fördelarna med motivering av besluten är så uppenbara att allmän sådan skyldighet borde föreligga.

Utskottet ansluter sig helt till samma mening och anser att en allmän reglering bör ske av frågan om motivering av förvaltningsbeslut.

Att konseljbeslut motiveras synes utskottet vara av särskild betydelse med hänsyn till önskvärdheten av att fast och enhetlig praxis i olika ärendegrupper upprätthålls inom förvaltningen.

Fortfarande är det dock så att motiveringar i många fall saknas även i fall då detta skulle vara angeläget. Inte heller finns det någon konsekvent praxis i departementen. Det måste vara ett betydande allmänt intresse att både Kungl. Maj:ts och myndigheternas beslut avfattas på sådant sätt att de blir klart begripliga för dem det gäller och övertygar vederbörande om att ärendet har blivit ordentligt prövat. Herr talman! Jag har inte något annat yrkande än det som redan framställts.

Herr talman! Utgående från granskningsarbetet i konstitutionsutskottets första avdelning skall jag för kammarens ledamöter relatera en historia från vardagslivet utanför detta hus, och jag har då full förståelse för om många ifrågasätter sanningshalten. Innehavaren av ett pensionat begärde hos länsstyrelsen rätt till årsutskänkning av öl, vin och sprit. Länsstyrelsen överlämnade ansökan till intendenten för utskänkningsärenden. Polismyndigheten fick yttra sig och tillstyrkte. Nykterhetsnämnden, drätselkammaren och stadsfullmäktige i kommunen avstyrkte men tillstyrkte ansökan om ölutskänkning. Intendenten överlämnade sedan hela ärendet till länsstyrelsen för att ansökan skulle behandlas som om den enbart gällde utskänkningstillstånd för öl. Men då inkom den sökande med påminnelser om att ansökan skulle gälla samtliga drycker. Den 28 juli 1966 fattade länsstyrelsen beslut, att ansökan inte kunde beviljas därför att den hade avstyrkts av fullmäktige. Pensionatsinnehavaren anförde då besvär hos Kungl. Maj:t och yrkade att hans ansökan skulle beviljas. Därefter fick länsstyrelsen ärendet på remiss och skickade det vidare till stadsfullmäktige, som i sin tur hänvisade det till nykterhetsnämnden för yttrande. Nykterhetsnämnden, drätselkammaren och stadsfullmäktige avstyrkte. Länsstyrelsen avgav därefter avstyrkande yttrande till Kungl. Maj:t, och ärendet gick sedan på remiss till kontrollstyrelsen, som fann att behörig ansökan inte gjorts. Kontrollstyrelsen ansåg att länsstyrelsens tidigare beslut var en nullitet, och pekade dessutom på att besvären inkommit för sent och därför inte hade kunnat bli föremål för prövning tidigare. I mars månad 1967 fattade Kungl. Maj:t beslut, vilket innebar att besvären inte upptogs till prövning enär klaganden inte hade besvärsrätt. Herr talman! Vad jag nu berättat kunde misstänkas vara en konstruktion. Men så är inte fallet. De ärade ledamöterna av denna kammare kan själva ta del av ärendet på s. 38—39 av konstitutionsutskottets dechargememorial. Det redovisade exemplet belyser remissförfarandet inom vår förvaltning, när kritiska synpunkter sannerligen är befogade. Hur många tjänstemän har i de olika instanserna och i de olika skedena av detta ärende slösat bort sin tid? Hur många förtroendemän har i onödan ägnat denna fråga uppmärksamhet? Hur många motståndare till en liberalare utskänkning av alkoholhaltiga drycker har i onödan retat upp sig på detta tillståndsärende? Det är vidare märkligt att inte någon med kraft kun de stoppa ärendet i tid, liksom också att det skulle krävas så många månader för finansdepartementet att fatta det riktiga beslutet, d. v. s. att ärendet över huvud taget ej kunde bli föremål för prövning. Jag har redovisat ett ärende från den svenska remissinstitutionen. Flera kan redovisas som talar för att konstitutionsutskottets granskning verkligen varit befogad. Ingen ifrågasätter värdet av ett rätt utnyttjat remissförfarande, men därvid bör onödigt och ineffektivt arbete inom förvaltningen undvikas. Vi kräver ofta att de enskilda företagen inom det svenska näringslivet skall drivas så rationellt som möjligt, och det svenska näringslivet har också under de senaste 20 åren verkligen uppvisat utomordentliga exempel på rationalisering, kostnadsbesparingar och effektivitetshöjningar. Inom den statliga förvaltningsapparaten har också mycket skett i rationaliseringshänseende, men, herr talman, tydligen återstår mycket. Jag förutsätter att utskottets eniga och litet väl hovsamma uttalande på denna punkt så omgående som möjligt omsättes i åtgärder från regeringen.

Herr talman! Konstitutionsutskottets granskningsarbete har, såsom herr Hamrin i Jönköping tidigare framhållit, fr.o.m. i fjol lagts upp på ett något annorlunda sätt än förut. För min del tycker jag att det är ett glädjande tecken att det bakom memorialet står ett enhälligt utskott. I år har utskottet särskilt uppehållit sig vid handläggning av partsärenden från allmän författningsrättsliga synpunkter. Bland de frågor som handlagts i utskottets andra avdelning, där jag deltagit i arbetet, är parts rätt att ta del av utredningsmaterial, om vilket jag ber att få säga några få ord. Av stor betydelse för rättssäkerheten är utan tvivel parts rätt att ta del av ut redningars material, den s.k. kommuniceringen av handlingar. Den gamla principen att »ingen skall dömas ohörd» är ju allmänt tillämpad inom domstolsväsendet. I det allmänna förvaltningsförfarandet har den inte på samma sätt slagit igenom, kanske därför att författningsbestämmelser saknas i frågan. Justitieombudsmannen framhöll år 1961 principens betydelse som en rättssäkerhetsgaranti för den enskilde. Och besvärssakkunniga underströk år 1964 att huvudregeln bör vara att av myndighet införskaffat utredningsmaterial skall delges part och tillfälle lämnas denna att yttra sig över detsamma, dock endast när det gäller material av betydelse för ärendets avgörande. Det kan tilläggas att en arbetsgrupp inom justitiedepartementet för närvarande förbereder vissa lagregler för förvaltningsförfarandet. Granskningen i konstitutionsutskottet har givit vid handen att kommuniceringsfrågan behandlas olika i olika departement. Ofta sker kommunicering endast då part särskilt begärt detta. Vi anser allmänt att denna fråga bör ägnas större uppmärksamhet och att samma riktlinjer bör tillämpas i skilda departement. Någon anmärkning mot tillämpat förfarande framställes inte; den medtagna exempelsamlingen är avsedd att belysa förhållandena. Det kan inte förordas att samtliga remissutlåtanden utsändes. Men kommunicering bör ske då materialet kan vara av betydelse för ärendets avgörande. Har part begärt att få ta del av handlingarna eller att få avge påminnelser bör detta medges, om inte särskilda skäl talar däremot. Behandlingen bör naturligtvis vara lika i alla departement. Frågan om uttagande av expeditionsavgift och kommissionärsarvode behandlas också olika. Utskottet har den uppfattningen att delgivning bör ske utan kostnad för part. Kommunicering bör alltså vara huvudregel, men det bör enligt utskottets mening ges möjlighet till avväganden. Herr talman! Jag har inget särskilt yrkande.

Herr talman! Egentligen finns det inte — i motsats till vad som tidigare nästan varit tradition — någon anledning för mig att uppträda i debatten. De olika talarna — som alla deltagit i konstitutionsutskottets arbete — har gjort uttalanden om den nya ordning som utskottet för närvarande praktiserar och som infördes i fjol.

Herr Hamrin i Jönköping framställde saken så, att den omläggning av konstitutionsutskottets arbete som nu har genomförts är en reform som vi väntat på i 150 år. Man skulle av detta yttrande möjligen kunna få uppfattningen att det var något förbiseende från lagstiftarnas sida som gjort att det inte varit möjligt för utskottet att tidigare arbeta på detta sätt. Jag tror inte att herr Hamrin menade så, men om någon skulle ha uppfattat saken på det sättet vill jag gärna ha sagt att lagstiftningen aldrig lagt hinder i vägen för en sådan uppläggning av arbetet som den nu tillämpade.

Jag skall inte uttala mig mera om detta. Några exempel som nämnts kräver kanske en kortfattad kommentar. Herr Werner hade svårt att dela belåtenheten med den avdramatisering av debatten som följt av det sätt på vilket konstitutionsutskottet nu arbetar. Det må vara hans egen sak.

Nu är det emellertid inte första gången som det sker på detta område. Om jag inte är fel underrättad tillkom denna förordning redan 1928. Den ändrades 1947 och har sedermera ändrats 1964. Riksdagen har inte vid något av dessa tillfällen medverkat vid tillkomsten av instruktionen. Men jag medger gärna, herr Werner, att detta är ett område där man kan ha olika uppfattningar och där det också är svårt att göra en alldeles bestämd gränsdragning. Jag har med det anförda bara velat tala om att tillvägagångssättet inte är nytt. Herr Wennerfors berättade med viss inlevelse, om jag får karakterisera det så, en ölhistoria. Det är förmodligen möjligt att få fram fler sådana exempel. Det är riktigt att konstitutionsutskottet uppmärksammat detta förhållande, men jag vill fästa kammarledamöternas uppmärksamhet på att även Kungl. Maj:t gjort det. Nu pågår nämligen förarbete till en ny förvaltningslag. Det är angeläget att det arbetet fortsätter, vilket också utskottet understryker i allra största enighet. Herr talman! Detta var några mycket kortfattade kommentarer till den förda debatten. Som talesman för den socialdemokratiska delen av utskottet vill jag säga att vi för vår del, i enighet med utskottets övriga ledamöter, har kunnat ansluta oss till de uttalanden som gjorts av konstitutionsutskottet. Jag vill dock, i likhet med övriga talare, påpeka att utskottets skrivning givetvis är en kompromiss mellan olika ståndpunkter och i vissa fall också olika värderingar.

Herr talman! Av det memorial vi nu behandlar framgår att konstitutionsutskottet bl.a. har granskat de åtgärder, som Kungl. Maj:t vidtagit i anledning av riksdagens skrivelser. Utskottet redovisar ett antal fall, beträffande vilka det kunnat ifrågasättas om riksdagens viljeyttringar har blivit vederbörligen beaktade. Bland de fall som blivit föremål för särskild överläggning upptas den skrivelse, som riksdagen gjorde med anledning av en motion som jag väckt om upprättande av ett företagsregister för trädgårdsnäringen. Då jag redan tidigare känt oro för att arbetet för att tillskapa ett företagsregister för trädgårdsnäringen inte skulle bedrivas med den skyndsamhet som riksdagen räknade med, har jag frågat mig om vad utskottet här pekat på är den verkliga orsaken till dröjsmålet. En närmare undersökning har dock visat att den formella behandlingen inte har varit felaktig. Vad riksdagen begärde var att Kungl. Maj:t snarast möjligt ville låta upprätta ett företagsregister för trädgårdsnäringen samt i Övrigt beakta näringens behov av statistik.

Lantbruksstyrelsen har också under föregående år beviljat statistiska centralbyrån 60-000 kronor för att denna under budgetåret 1967/68 skulle igångsätta arbetet med att upplägga detta företagsregister för trädgårdsnäringen. Kungl. Maj:t har således skyndsamt beaktat riksdagens = viljeyttring, och lantbruksstyrelsen har också beviljat medel för ifrågavarande arbete. Däremot kan Kungl. Maj:t och riksdagen behöva vidtaga åtgärder för att påskynda det rent praktiska arbetet för att upprätta ett företagsregister för trädgårdsnäringen och för att detta skall bli inledningen till den kontinuerliga trädgårdsstatistik som flera gånger efterlysts. I min motion framhöll jag att om företagsregistret utarbetades i samarbete med lantbruksstyrelsen och trädgårdsnäringens organisationer, borde det kunna åstadkommas relativt snabbt och till rimliga kostnader. Efter det att statistiska centralbyrån beviljats medel för detta arbete, har dock — mig veterligt — inga kontakter tagits vare sig med lantbruksstyrelsen eller med trädgårdsnäringens organisationer. Detta anser jag vara oroande. Skulle det vara så illa att statistiska centralbyrån — trots medelstilldelning — inte satt i gång arbetet med trädgårdsnäringens företagsregister, är det i stället åtgärder för att påskynda den praktiska handläggningen som behöver sättas in. Det är nämligen angeläget att företagsregistret snabbt upprättas. Jag förväntar därvid att Kungl. Maj:t i anledning av detta kommer att föreslå att för år 1969 erforderliga medel anvisas för den framtida trädgårdsstatistiken. Som motionär har jag haft stort intresse i denna fråga. Av vad som här behandlats har jag tagit del, och av de beslutshandlingar vilka jag har refererat framgår, att riksdagen alltså inte behöver efterlysa de formella besluten. Däremot har jag anledning att för detta tillfälle ändå efterlysa de praktiska resultaten.

Herr talman! Jag avser inte att ta upp någon sakdiskussion med herr Björk i denna fråga. Anmärkningen i konstitutionsutskottets memorial om denna riksdagsskrivelse hänger samman med att vi inte har kunnat återfinna skrivelsen i förteckning II och inte heller i Kungl. Maj:ts beslut kunnat fastslå att denna skrivelse varit behandlad. Hur det förhåller sig i sak vågar jag därför inte ha någon uppfattning om.

Herr talman! Det vore en bättre ord ning om militäranslagen behandlades i sin helhet och att man ej, såsom nu är fallet, behövde ta ställning till vissa — i några fall mycket kostnadskrävande — detaljer, innan hela ramen för försvaret behandlats. Vpk:s grupp i denna kammare har i motion nr 656 framlagt förslag om en ny försvarsutredning, sammansatt av samtligå i riksdagen representerade partier, av representanter för de viktigaste folkrörelserna och med deltagande av civil och militär expertis. Denna försvarsutredning skulle, föreslår vi, få till uppgift att utreda och framlägga förslag till en ny försvarsordning, och detta arbete skulle slutföras inom två år. Under denna tidrymd av två år, då utredningen arbetar, skulle militäranslagen successivt nedskäras, och i princip skulle inga nyinvesteringar göras, såvida inte bindande avtal omöjliggör avbeställning eller industriell omdisponering för civil nyttoproduktion. Bakom detta förslag ligger ett underkännande av det förslag som den nuvarande försvarsutredningen har framlagt. Vi anser tiden vara inne för en strukturellt förändrad försvarsordning. Den försvarsutredning som «arbetat fram till nu kommer inte med någonting i princip nytt utan bygger på, eller prutar i vissa fall på, den nuvarande försvarsorganisationen. Det militära vanetänkandet får inte störas, orealistiska målsättningar tuggas vidare i militära kretsar, den militära utredningsapparatens enorma påtryckningsförmåga gör sig fortsättningsvis gällande. Det blir tillfälle att ta upp dessa problem när ramen för de millitära utgifterna skall bestämmas och de av regeringen framlagda propositionerna skall behandlas. Av vad som kommer att beslutas nu vill jag endast ta upp tre områden. Det gäller först anslaget till försvarets forskningsanstalt. Utgifterna för militär forskning är större än för fredlig forskning. Det förefaller som vore den militära forskningen en av den tekniska utvecklingens starkaste drivfjädrar just nu. Detta är inget naturligt tillstånd, utan ett sjukdomstillstånd i det moderna samhället. Vill vi fred måste vi sträva efter en ordning där de militära forskningsutgifterna skäres ned till förmån för fredlig forskning. I den försvarsorganisation vi skisserat i vår försvarsmotion menar vi att försvarets forskningsanstalt bör upphöra i sin nuvarande form och integreras med den civila forskningen. FOA:s väldiga resurser står ju inte i rimlig proportion till den civila forskningens behov. Den stora koncentrationen av framstående vetenskapsmän till den militära forskningen medför att andra forskningsgrenar blir eftersatta. Jag tilllåter mig att jämföra de resurser som i dag ställs till miljöforskningens förfogande med dem som ställs till förfogande för den militära. För ett litet land som vårt, med begränsade personella och ekonomiska resurser, är det av största vikt att upprätthålla en dynamisk forskningsmiljö, där ständigt nya idéer och nya ämnesområden ges en chans. Försvarets forskningsanstalt bjuder sannerligen inte denna miljö. Dess forskning är, av skäl som vi alla känner, dömd till. begränsning och ensidighet. Därför finns det anledning att begränsa anslagen till försvarets forskningsanstalt och öka anslagen till den civila forskningen. På längre sikt bör försvarets forskningsanstalt upphöra och den forskning som där bedrives integreras med den civila forskningen, så långt vi finner FOA:s nuvarande forskningsuppgifter nödvändiga «att fortsätta. Jag vill ha detta sagt till punkten 24. Den andra frågan gäller militärmusiken. Denna har varit föremål för utredningar och mycken debatt. BI. a. har militärmusiken fått tillbörlig uppmärksamhet i konsertbyråutredningens slutbetänkande som avlämnades förra året. Det anslag som föreslås är 15 miljoner kronor. De i landet verksamma militärmusikerna uppgår till 640. Det kan starkt ifrågasättas, om det föreligger behov av i militär mening uniformerade orkestrar. KBU behandlar denna fråga genom att hänvisa till musikutredningen och man refererar: »MU anförde i sitt betänkande att militärmusikkårernas ställning och organisation hade diskuterats sedan decennier: somliga har önskat en utökning av militärmusiken för att sätta den i stånd att utföra bättre och musikaliskt sett mera tillfredsställande prestationer. Andra hade av sparsamhetsskäl förordat vissa indragningar, och det hade inte heller saknats röster för ett fullständigt avskaffande av militärmusiken. I denna diskussion kolliderade traditionsmättade och känsloladdade föreställningar med krav på effektivitet och rationalisering och här konfronterades en rent militär syn och militära behov med civila önskemål och krav. Vid varje debatt om militärmusiken aktualiserades dessa motsättningar och enighet hade inte kunnat uppnås ens om blygsamma reformförslag.

Det handlar inte här om att göra militärmusikerna arbetslösa — «det handlar om att pröva frågan om att överföra dem till annat orkesterarbete. KBU är inne på tanken att militärmusikerna i stor utsträckning kunde överföras till civil musikutövning. — Detta sagt till punkten 33 i statsutskottets utlåtande nr 4. Jag vill också starkt ifrågasätta lämpligheten av anslaget under punkten 54 till försvarsupplysning. Av tidsskäl skall jag inte ta upp en kritik av innehållet i den försvarsupplysning som av och till ges; jag vill bara anmäla min kritiska syn på den. Herr talman! Vi kan för vår del inte godkänna en behandlingsordning där man, innan man tagit ställning till den rent militära ramen, måste ta ställning till delutgifter. På de punkter där reservationer föreligger kommer vår grupp att stödja dessa.

Herr talman! När man tar del av statsutskottets utlåtande nr 4 kan man inte undgå att dra den slutsatsen att utskottet var på ett soligt och mycket givmilt humör den dag det behandlade de ärenden som tas upp i detta utlåtande. Jag tänker då framför allt på anslagen till de olika frivilliga organisationer som sorterar under fjärde huvudtiteln. Punkten 15 gäller bidrag till sjövärnskåren. I innevarande års budget har sjövärnskåren ett anslag på 615 000 kronor, och i statsverkspropositionen har Kungl. Maj:t föreslagit 635 000 kronor. Utskottet har vid behandlingen av detta ärende föreslagit att anslaget skulle ökas med ytterligare 30 000 kronor.

Det förvånar mig därför att utskottet har frångått Kungl. Maj:ts förslag vid denna punkt. Herr talman! Eftersom det inte föreligger någon reservation vid denna punkt finner jag det inte mödan värt att yrka bifall till Kungl. Maj:ts förslag. Jag har endast velat göra det principiella uttalandet att utskottet handlat egendomligt. Vid övriga punkter, punkterna 44, 45, 46 och 48, som också behandlar anslag till de frivilliga organisationerna, finns socialdemokratiska reservationer, och jag kommer givetvis att stödja dem. Utskottet anför att den föreslagna höjningen av anslagen vid dessa punkter kan rymmas inom den kostnadsram som anslås till försvaret. Det är möjligt. Det är dock konstitutionellt egendomligt att utskottet inte talar om från vilka anslag man skall ta de pengar med vilka man skall öka anslaget till dessa organisationer. Om det är Ööv ningsanslaget man avser att nagga i kanten, hade det varit lämpligt att utskottet sagt det. När man behandlar dessa ärenden kan man inte göra det utan att även ta hänsyn till andra bildningsorganisationer, som visserligen inte sorterar under försvarsdepartementet. Under knapphetens kalla stjärna tilldelar vi anslag till ungdomsorganisationer och frivilliga bildningsorganisationer. Vi avslår många gånger väl motiverade krav på ytterligare anslagstilldelning. Men när det gäller de frivilliga organisationer som har anknytning till försvarshuvudtiteln, då kan man frångå Kungl. Maj:ts förslag och säga att det finns pengar. Det är synd att vi inte har motsvarande möjligheter när vi beviljar anslag till andra ungdomsoch bildningsorganisationer. Jag har, herr talman, inte något yrkande. Jag har bara velat göra detta principiella uttalande.

Herr talman! Vid denna punkt har jag vissa rätt allvarliga invändningar mot behandlingen av frågan inom stats utskottet och mot handläggningen av ärendet över huvud taget. Min första principiella anmärkning gäller den rent konstitutionella behandlingen av en fråga av detta slag. Riksdagen skall ju här fatta beslut om ett visst anslag. Men när man föreslår en höjning under denna punkt säger utskottet att Kungl. Maj:t under något annat anslag skall vidta erforderliga åtgärder utan att utskottet anger på vilket område besparingarna skall göras. Man säger bara att höjningen av anslaget skall utgå inom försvarets kostnadsram. Herr talman! Jag kan inte finna att detta står i överensstämmelse med den konstitutionella ordning vi har i vårt land. Det måste gå till så, att riksdagen anvisar ett visst anslag och att Kungl. Maj:t är skyldig att hålla sig inom ramen för detta anslag. Men riksdagen kan inte föreskriva att Kungl. Maj:t sedan skall vidta åtgärder på något annat anslag. Riksdagen måste i så fall fatta beslut om en minskning av detta andra anslag och ange denna minskning i kronor och ören. Så måste det gå till. Om statsutskottet hade handlagt denna fråga riktigt så skulle man ha brutit ut dessa punkter och väntat med att behandla dem tills man kommit fram till behandlingen av det stora anslaget, så att riksdagen hade fått en samlad bild av hur mycket pengar som anslås på detta område. Jag kan inte finna annat än att man här måste rikta en anmärkning mot den rent konstitutionella behandlingen av denna fråga. Herr Hugosson berörde förhållandet att 1966 års värnpliktskommitté redan nästa år kommer att redovisa sina förslag — den kommer kanske att göra det redan under innevarande år. Värnpliktskommitténs förslag och synpunkter kommer att bli föremål för Kungl. Maj:ts uppmärksamhet och behandling. Eventuellt kommer förslag att framläggas för riksdagen nästa år. Jag kan inte finna annat än att det hade funnits fullgoda skäl att vänta med de här före slagna höjningarna till dess man hade sett vad 1966 års värnpliktskommitté kommit fram till. Kungl. Maj:t har redan under dessa anslag föreslagit en ökning av beloppen med närmare 600 000 kronor, och sedan går statsutskottet och lägger till ytterligare 172 000 kronor. Jag tycker att det är anmärkningsvärt, även med tanke på den allmänna återhållsamhet som man i nuvarande statsfinansiella läge måste vinnlägga sig om när det gäller utgifterna under de olika huvudtitlarna. Men här föreslår utskottet utan vidare en höjning med nära 200 000 kronor utöver vad Kungl. Maj:t föreslagit! Om man inte accepterar Kungl. Maj:ts förslag utan vill höja anslagen ytterligare måste man också tala om för riksdagen på vilka poster i övrigt inom den stora försvarsbudgeten som motsvarande besparingar skall göras, och vi måste också få se dessa besparingar uttryckta i siffror i den huvudtitel som läggs på riksdagens bord och som riksdagen skall fatta beslut om. Om man inte iakttar den konstitutionella ordningen kan inte riksdagen fatta riktiga beslut, och Kungl. Maj:t får inte heller den vägledning som Kungl. Maj:t behöver ha när det gäller att använda de anvisade medlen. Med denna motivering, herr talman, ber jag att få yrka bifall till reservationen vid punkten 44, och jag kommer senare att yrka bifall till reservationerna vid punkterna 45, 46 och 48.